Herr talman! Jag säger som kulturutskottets ordförande Georg Andersson sade när riksdagen i går började debattera propositionen om de olympiska vinterspelen 1988: Om detta med olympiska spel finns det mycket att säga. Men tyvärr är tiden begränsad, och jag kan heller inte gå in på de i vissa avseenden osakliga påståendena i gårdagens debatt. Riksdagen skall nu besluta om regeringen skall få bemyndigande att ge Falun och Åre ekonomisk garanti så att de kan söka olympiska vinterspel 1988. Detta med statlig garanti är ett måste. Olympiska kommitténs regler föreskriver att det måste finnas en statlig garanti från ett lands regering när en ort eller stad söker spelen. Här gäller alltså inte exempelvis näringslivsgarantin, som någon påpekade i går — Sten Sture Paterson var väl också inne på den tanken. Denna garanti, som riksdagen skall godkänna, utlöses om de beräknade intäkterna inte kan finansiera kostnaderna. Garantin behöver alltså inte nödvändigtvis utlösas. Av den utredning som har legat till grund för propositionen framgår att kommunerna Falun och Åre kräver att staten ensam garanterar spelens ekonomi. Kommunerna begär därför, för den händelse OS-budgeten inte räcker, ersättning från staten för sina utgifter. Kommunerna skall, som det uttrycks i förhandlingarna, hållas ekonomiskt skadeslösa för att inte ett olympiskt åtagande skall drabba andra områden inom den kommunala servicen såsom barnomsorg och äldrevård. Det är ju kommunerna som svarar härför med hjälp av vissa statsbidrag som är generella för hela landet. Dessa statsbidrag kommer såvitt jag vet inte att ändras om vi får olympiska vinterspel i Falun och Åre. På den punkten kan jag lugna Bonnie Bernström. Uppskattningen av inkomsterna bygger på att Falun och Åre får minst samma TV-intäkter som Sarajevo 1984, där de olympiska vinterspelen då går. Utredningen och propositionen bedömer förutsättningarna härför som goda. Utrymmet i etern är begränsat, men konkurrensen om sändningsrätter blir allt hårdare. För statens del innebär finansieringen av vinterspelen en likviditetsbelastning intill dess OS-intäkterna inflyter. Investeringskostnaderna har av utredningen beräknats till 212 milj.kr. Huvuddelen av dessa kostnader faller ut under åren närmast före spelen. Därtill skall också läggas vissa driftkostnader. Intäkterna kommer i huvudsak arrangörerna till del i anslutning till spelen, dvs. senare än utgifterna, även om en del av TV-intäkterna kan betalas redan tre år före spelen, som har skett nu senast i Sarajevo. Behov av en statlig utlåning framför allt under åren 1986-1988 kommer därför att finnas. Räntekostnaderna för statens utlåning har tagits med i den olympiska kalkylen. Utredningen ger principer för spelens genomförande. Kommunerna har förklarat att detta underlag är tillräckligt för beslut i resp. kommunfullmäktige. Åre kommun har f. ö. redan enhälligt tagit ett beslut. Falun kommer att ta sitt beslut i morgon. Ställer sig riksdagen och kommunfullmäktige i Falun och Åre på grundval av den nu framlagda propositionen positiva till olympiska vinterspel i Falun och Åre 1988, fortsätter förberedelsearbetet inför internationella olympiska kommitténs session i Baden-Baden den 20-29 september. Utöver detaljutformning av avtalet mellan staten, kommunerna och idrottsorganisationerna återstår en fråga av vikt, nämligen en fortsatt prövning av hotellkapaciteten i Falun 1988. En inventering av befintlig bäddkapacitet och tillkommande anläggningar måste göras för att bedöma de olika kvalitativa uthyrningsmöjligheterna. terspel i Sverige år 1988 Sten Sture Paterson var inne på tankegången att kvaliteten på anläggningarna måste skrivas in i det avtal med idrottsorganisationerna som skall upprättas. Här är just denna del väsentlig, och jag håller med om att man måste ha ett direkt avtal med organisationerna. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag anföra följande. Jag tycker att det är beklagligt att vi inte kunnat få en bredare parlamentarisk enighet om att bjuda hit världens vinteridrottsmän och kvinnor till olympiska lekar. På något sätt bjuder vi nu med armbågen, om vi får en smal majoritet i kammaren i dag. Jag har många gånger sagt att vi måste få en bred majoritet för att söka ett olympiskt värdskap. Vi har också många gånger under hösten och vintern försökt att få ett besked från det största partiet i riksdagen, socialdemokraterna, men dessa har tyvärr inte velat ge något sådant. Inte förrän nu, när ett förslag ligger på riksdagens bord, ställer man sig negativ. Det underlag som legat till grund för regeringens bedömning har också socialdemokratiska företrädare haft tillgång till på ett tidigt stadium, t.o.m. tidigare än de andra partierna i riksdagen. " Socialdemokraterna motiverar sitt avslagsyrkande i kulturutskottet med att en tillstyrkan till olympiska spel skulle drabba idrottsanslaget i framtiden. Låt mig säga att jag beklagar att det villkor riksidrottsstyrelsen ställt upp inte blev inskrivet i propositionen, med tanke på den debatt som förs främst från socialdemokratiskt håll. Men detta är på ett sätt att blanda ihop päron och äpplen. Idrottsanslaget utformas i det gängse budgetarbetet och bedöms i förhållande till stödet till andra jämförbara organisationer — ungdomsorganisationerna, nykterhetsrörelsen, handikapporganisationerna, osv. Så var fallet i årets budget, när dessa organisationer fick samma procentuella påslag, och så kommer frågan att bedömas också i fortsättningen. Idrottsanslaget är ju ett organisationsstöd som är till för att administrera den svenska idrottsrörelsen centralt, från riksidrottsförbundet till olika specialförbund. Frågan om organisationsstödet har inget gemensamt med projektet angående ett olympiskt värdskap i Sverige 1988, som måste ha en egen budget och egna ekonomiska förutsättningar. Vi har, herr talman, från Sverige deltagit i samtliga olympiska vinterspel sedan 1924. Sverige har erövrat sammanlagt 28 guld-, 23 silveroch 27 bronsmedaljer och tagit medalj i samtliga vinter-OS, även i de inofficiella 1908 och 1920. Sverige ligger på femte plats efter stormakterna USA och Sovjet samt de två andra föregångsländerna inom vintersporten Norge och Finland. De båda sistnämnda har f. ö. haft olympiska speli modern tid — Oslo och Norge vinterolympiskt spel, Helsingfors och Finland sommarolympiskt spel. Då är att betänka att deras förhållanden under tidigt 1950-tal var betydligt sämre än Sveriges är i dag. Jag hoppas att det nu blir majoritet för att staten skall lämna ekonomiska garantier för Faluns och Åres ansökan om olympiska vinterspel 1988. Vi har ju under gårdagens debatt från socialdemokraternas talesman i kulturutskottet och dess ordförande Georg Andersson fått försäkringar om att i det fall riksdagen i dag beslutar om att ge garantier, kommer dessa att gälla även om socialdemokraterna kommer i regeringsställning under perioden fram till 1988. Det är ett klarläggande som är betydelsefullt. Ett olympiskt arrangemang skulle förutom de rent sportsliga effekterna också innebära en betydelsefull stimulans för svenskt näringsliv. Vi skulle bättre kunna tala om att vi finns till. En betydelsefull regionalpolitisk satsning i turistområdet Åre, där staten f.ö. satsat betydande belopp tidigare, skulle också komma till stånd. Det skulle bli byggverksamhet i Falun, och kapital skulle tillföras Dalarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan.

Herr talman! När det först gäller detta om besked under hand från socialdemokraterna, så vill jag framhålla att den utredning som propositionen slutgiltigt bygger på och där kalkylerna på 70 miljoner i underskott redovisats tillsattes så sent som den 2 april i år. Arbetet bedrevs under tre veckor. Utredningens rapport avlämnades den 7 maj, samma dag som propositionen avgavs. Det har inte funnits särskilt mycket tidsutrymme för att ta ställning till den slutgiltiga utredning som regeringens förslag bygger på. Sedan säger Rolf Rämgård något som är litet häpnadsväckande. Han säger att han beklagar att man i propositionen inte gjort utfästelser till idrottsrörelsen angående den framtida utvecklingen av idrottsanslaget. Vi har ju påtalat detta under hela den tid som diskussionen förts, och vi har betraktat det som mycket anmärkningsvärt att ett uttalande, motsvarande det som gjordes 1978, inte har kommit med i propositionen. Den frågan togs upp under utskottsbehandlingen. Då fanns det chans för regeringspartierna att skriva in detta, men man avstod med öppna ögon. Kulturutskottets vice ordförande Karl-Eric Norrby, företrädare för utskottsmajoriteten, bekräftade i gårdagens debatt att man inte kan göra sådana utfästelser. Den prioritering som har kommit till uttryck i regeringens förslag innebär att man vill satsa stora belopp på ett vinter-OS men att man i det läget inte kan ställa upp på idrottsrörelsens egna villkor, som är att detta inte menligt får inverka på idrottsanslaget. Det är det som är så oroande. Här måste regeringspartierna välja sida, tycker jag. Å ena sidan åberopar man i propositionen att riksidrottsstyrelsen anslutit sig till förslaget om ett vinter-OS, å andra sidan tappar man bort att detta var förknippat med ett alldeles bestämt villkor. Jag menar att det inte är fair play att åberopa riksidrottsstyrelsen men i detta sammanhang inte ge den de garantier som ställts som villkor.

Herr talman! Det var med speciellt intresse jag lyssnade för att höra om Rolf Rämgård skulle stå kvar eller åtminstone ha något argument från sin tidigare ståndpunkt av 1977. Men den hade han övergett totalt. Han har alltså övergett förslagen i sin egen utredning från 1977 — att vi skall ha decentraliserade tävlingar, typ olympiska spel, att de skall vara så billiga som möjligt, att man skall utnyttja befintliga anläggningar. Men han måste väl ha haft någon speciell utgångspunkt för den utredningen. Nu böjer han sig tydligen helt för de kommersiella intressena som vill driva på dessa olympiska spel. Det är beklagligt. Det vore kanske bättre att beakta vad t.ex. svenska mästare och landslagsmän i friidrott säger, som sände ett telegram med hälsning till demonstrationen i Falun i förra veckan. De säger: I tider som dessa då borgarna i sin iver att spara stänger fritidshem och fritidsgårdar och kraftigt skär ned anslagen till ungdomsverksamhet, i dessa tider då borgarna inte anser sig ha råd att satsa på ungdomen, på våra framtida generationer, anser samma herrar och kvinnor att det är på sin plats med ett svenskt olympiaarrangemang. Vem som kommer att vinna på ett sådant arrangemang är lätt att räkna ut. Det är också lätt att förutspå vilka som kommer att bli de stora förlorarna genom ytterligare nedskärningar på ungdomsverksamheten och ytterligare åtstramning på vår levnadsstandard. Det blir vi vanliga löntagare och ungdomar som kommer att få betala kalaset. Detta kan vi inte acceptera. Därför hälsar undertecknade er demonstranter i Falun mot en svensk olympiad med stor sympati. Vi kräver att resurserna skall satsas på en utbyggnad av ungdomsverksamheten i stället för ett dyrbart kommersiellt jippo. Det telegram som jag här refererat är undertecknat av Dan Glans, Christer Ström och Björn Nilsson. Det är en röst från idrottsrörelsen. Det finns fler, från de mindre föreningarna. Jag tycker de uttrycker bra vad det i dag handlar om när man diskuterar ett olympiskt spel. Jag skulle även vilja påpeka att jag tycker att Rolf Rämgård, precis som Karl-Eric Norrby i går, har en dålig sits när det gäller idrottsanslaget.

Jag tycker det vore värt att se samma kämpaglöd från en gammal idrottsman i de frågorna som då det gäller olympiska spel, som jag tycker är något hela idrottsrörelsen kan försaka.

Herr talman! Till Georg Andersson vill jag säga att det är riktigt att Carl Perssons utredning kom sent. Vi fick därför lov att ta fram underlag för att få möjligheter att bedöma framför allt de inkomster som skulle ligga till grund för ett beslut. De bedömningarna, framför allt av TV-intäkterna, förelåg ju tidigare under våren, i februari månad. Det underlaget tillställdes också socialdemokraterna. Förutom detta underlag och rapporten från USA fanns också Falun-Åre-utredningen, som också låg till grund för Carl Perssons utredning. Denna information fanns hos riksdagsgrupperna, även hos socialdemokraterna. I de diskussioner jag bl.a. hade med företrädare för socialdemokraterna, trycktes på angelägenheten av att man hade en genomgång av information i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Men nu hade man inte det — jag vet inte varför, om det kanske var av ointresse. I de andra riksdagsgrupperna hade man faktiskt en genomgång. Det kan också konstateras att den utredning som Carl Persson har gjort grundar sig på 1977 års utredning, som redovisade många olika tekniska lösningar, framför allt när det gäller telekostnaderna för televerket och Sveriges Radio, som är tunga poster i detta sammanhang. Detta bildade en bas för den fortsatta utredningen. Här har det således funnits ett underlag som man gott och väl har kunnat sätta sig in i. När det gäller idrottsanslaget återkommer jag till att det här, som jag ser det, är fråga om två skilda saker. Idrottsanslaget bedöms utifrån de faktiska förhållanden som föreligger varje budgetår och jämförs med andra anslag inom näraliggande områden. Så har skett hittills, och så kommer att ske. Det har ingenting att göra med denna speciella fråga om ett eventuellt OS-arrangemang, som ju måste ha en egen budget. Herr talman! Jag får återkomma till Lars-Ove Hagbergs synpunkter.

Herr talman! Vi kan konstatera att regeringen bestämde sig i denna fråga den 7 maj på grundval av en utredning som tillsattes den 2 april. Nu gör Rolf Rämgård ett stort nummer av att socialdemokraterna inte tog ställning tidigare. Jag förstår inte vad det har med sakfrågan att göra vid vilken tidpunkt vi tog ställning. Vi ville göra en ordentlig bedömning av sakfrågan, och det är vad vi har gjort på grundval av det underlag som vi slutligen fick från denna utredning och i den proposition som nu föreligger. Det är en vanlig ordning vid riksdagens behandling av olika frågor. Återigen försöker Rolf Rämgård att leka med olika pengar. Det är ändå statens satsning på idrott det slutligen är fråga om. Vinter-OS är ett idrottsevenemang, och det är statliga pengar som skall pumpas in i detta evenemang. Oavsett om det går med det underskott som är beräknat eller om det går med ett mycket större underskott, skall det till statliga pengar. Och ur samma kassakista skall de pengar tas som årligen betalas som stöd till idrottsrörelsen. Det är ett mycket viktigt stöd, som nu är på väg att urholkas. I det läget tycker jag att det är litet utmanande att regeringen samtidigt som den med öppna ögon urholkar värdet av anslagen till idrottsrörelsen kastar fram en proposition där den hurtfriskt utlovar ett mångmiljonstöd för ett evenemang. Detta har också delar av idrottsrörelsen reagerat mot. Men framför allt så har riksidrottsstyrelsen ställt bestämda villkor för att ge sin anslutning till detta förslag. Det springer regeringen och riksdagsmajoriteten ifrån. Detta är icke fair play. terspel i Sverige år 1988
Herr talman! Jag vill instämma i det som Georg Andersson sade allra sist om anslaget. Men man skall inte bara se till anslagets storlek och hur det betalas ut per år. Om vi skall ha ett olympiskt arrangemang, en satsning på elitidrott, måste det ha ett idrottsideologiskt syfte. Men här är det grupper som har mycket litet med breddoch motionsidrotten att göra som driver på. Skall vi ha olympiska spel, skall vi naturligtvis också — i syfte att få ett bättre hälsotillstånd i vårt land — satsa på bredd-, motions-, handikappoch kvinnoidrott. Den satsningen skulle vi då betala med öppna ögon för att få igen någonting i andra änden. Men detta, Rolf Rämgård, är ett olympiskt arrangemang som hänger helt i luften vid sidan av övriga satsningar som görs av statsmakterna. På andra områden skär man i stället ner anslagen. Egentligen minskas ju utrymmet för att ha idrott åt alla, som idrottsorganisationerna vill. Så till detta att det olympiska arrangemanget skulle vara baserat på 1977 års utredning. I det nuvarande förslaget har man ju tagit bort Göteborg och Hammarstrand. Man skall riva en rodelbana efter spelen. Man skall bygga ut en ishall. Man är tvungen att göra förbättringar i de anläggningar som finns, att bygga upp hotell och att dra om vägar. Allt detta sker på grund av att man koncentrerar olympiska spel till i stort sett en ort, i stället för att ha en helt annan utgångspunkt för anordnande av olympiska spel i Sverige. Det är inte att ”bjuda igen med armbågen”. Det är att visa att det går att ha idrottstävlingar på annat sätt än genom att koncentrera dem till en ort, allra helst som vi i Sverige redan har nästan alla anläggningar som behövs, frånsett störtloppsbanan, och som vi skulle kunna utnyttja. Det är väl ett enormt slöseri och vansinne att lägga upp olympiska spel på det sätt som man nu gör. Och Rolf Rämgård säger dessutom att arrangemanget bygger på hans egen utredning från 1977 — enligt vilken man skulle utnyttja befintliga anläggningar. Nej, Rolf Rämgård får nu lov att erkänna att han har gått i storfinansens ledband och i sista hand är utpressad av dem som ligger bakom OS kommittén.

Herr talman! Jag blir inte riktigt klar över var Lars-Ove Hagberg står någonstans. Ena gången säger han att man inte skall ha ett olympiskt jippo, och nästa gång säger han att man skall ha det. I går pläderade han för olympiska spel, låt vara i en annan form. Han måste bestämma sig hur han vill ha det. Antingen vill han vara med i olympiska sammanhang eller inte. Detta med att vi inte fick igenom den princip som vi sökte få igenom 1977 på grundval av 1977 års utredning grundar sig på att det ansågs att spelen blev för spridda. Och det fanns ansökningar från andra länder, där man anordnade koncentrerade spel. Men även denna utredning och detta förhållande att spelen är begränsade till Falun och Åre innefattar att man i huvudsak bygger spelen på befintliga anläggningar, på en infrastruktur och en service som finns. Titta på Sarajevo, Lake Placid och Canada, som nu ansöker om OS! Alla dessa platser är utpräglade turistorter, som man har byggt upp nästan enbart från utgångspunkten att man där skulle anordna olympiska spel och sedan marknadsföra en turistort. Den principen går vi ifrån. Vi tycker att man skall satsa på orter som har utbyggd infrastruktur, service, vatten, avlopp och vägar, för att vi skall slippa sådana tunga kostnader. Det är det som är riktpunkten, Lars-Ove Hagberg. På det sättet kan vi alltså dra ner kostnaderna och få en mycket begränsad ekonomisk satsning på olympiska spel, jämfört med tidigare. För Georg Andersson vill jag fortfarande påpeka att det han förordar inte är fair play. Vi menar att idrottsanslagen inte skall drabbas i detta sammanhang, och vi delar fullt och fast idrottsrörelsens uppfattning att ett olympiskt arrangemang inte skall gå ut över det ordinarie idrottsanslaget.

Herr talman! Den socialdemokratiska hållningen till denna OS-satsning är mycket märklig. Lokalt i Falun har socialdemokraterna sagt nej, utan att vare sig ta del av utredningsmaterialet eller utröna regeringens hållning till statliga garantier, vilket ju är en förutsättning för en sådan här satsning. För egen del måste jag säga, efter att ha följt debatten lokalt i Falun, att maken till oansvarigt och osakligt argumenterande från socialdemokraternas sida i en för kommunen allvarlig och viktig fråga får man leta efter. Socialdemokraterna har varit påhejade av Dala-Demokraten, som kan sägas ha drivit en kampanj mot OS utan att ha tagit del av några ekonomiska kalkyler, utan att ha lyssnat på idrottsrörelsen, utan att ha sökt värdera OS positiva effekter för bygd och län. Man har ensidigt och grovt demagogiskt utmålat tanken på ett OS i Falun som kommersiellt styrt av direktörerna i Stora Kopparberg, som ett hot mot den sociala välfärden i kommunen, som ett miljöhot osv. En återklang av detta hörde vi i Lars-Ove Hagbergs anförande här i dag. Jag trodde att det bara var vpk som var mäktigt att föra debatten om en eventuell OS-satsning på sådana lågvattennivåer. Den mångomtalade demonstrationen mot OS i Falun, en kommun som har över 50 000 invånare, samlade färre än 300 deltagare. Det kompakta motstånd mot OS som Dala-Demokraten sökt frammana fick nu sin chans. Demonstrationen kan dock betecknas som ett fiasko. Rikspolitiskt är socialdemokraterna betydligt försiktigare. Man inser nu att Idrottssverige står bakom OS-tanken. Men då försöker man utmåla OS som ett hot mot den vanliga idrotten. All erfarenhet pekar på att breddoch amatöridrott. särskilt bland ungdomar, bärs fram av det intresse och engagemang som manifesteras vid stora tävlingar. Någon större vitaminspruta för vintersporterna i Sverige än terspel i Sverige år 1988 ett svenskt vinter-OS kan man väl knappast tänka sig. De satsningar som vid ett OS i Sverige görs i Falun och Åre kommer naturligtvis Vintersportsverige till godo många år framöver. Dessa satsningar görs bl.a. genom intäkter från TV som kan utnyttjas redan från 1984. Det skall villigt erkännas att kalkylen inrymmer ett riskmoment med en eventuell förlust på ca 70 miljoner. Det går inte att komma närmare i kalkylerandet. Det gjorde det inte heller förra gången Sverige ansökte, och då ställde socialdemokraterna upp. De som är kritiska mot ett vinter-OS i Falun och Åre 1988 är det främst med utgångspunkt från en värdering av de ekonomiska kalkyler som legat till grund för regeringens proposition i ärendet. De ekonomiska förutsättningarna är nog också avgörande för många människors ställningstagande till frågan om vinter-OS i Sverige. Kortfattat skulle väl denna attityd kunna beskrivas så, att man inte har något emot OS i Sverige — tvärtom — men det får inte kosta något, i varje fall inte särskilt mycket, med tanke på vårt lands nuvarande ekonomiska läge. Innan jag går närmare in på en granskning av delar av de ekonomiska argumenten finns det anledning att vidga debatthorisonten i frågan något. Herr talman! Den olympiska tanken bärs upp av en nu ganska lång tradition av idealitet, en idealitet grundad på att världens ungdom utan politiska, religiösa, etniska eller andra skrankor skall kunna mötas i renhårig tävlan och att endast den idrottsligt bäste skall vinna. Denna tanke har vid de spel som anordnats på senare tid drabbats av åtskilliga kantstötningar. Politiska bojkottaktioner, terrordåd, politiska protester under själva spelen m.m. har drabbat den olympiska tanken och självfallet orsakat stora bekymmer för dem som söker hålla spelen fria från de politiska striderna. Det är således naturligt för dem som söker bevara OS att söka sig till nationer där riskerna för politiska komplikationer är minimala. Det talar för Sverige. Dessutom har olympiska spel med åren utvecklats till mäktiga propagandajippon för värdländerna. Mycket stora satsningar har under de senaste åren gjorts särskilt för sommar-OS i ett antal nationer, nationer som politiskt och ekonomiskt tillhör jordens starkaste och rikaste. Otvetydigt finns nu, särskilt bland jordens fattigare stater, en stark känsla av att sådana här spel måste bantas, bli snålare, att kanske två stater eller två orter inom samma nation kan dela på spelen och att nybyggnation för ett helt spel inte är möjlig annat än för ett fåtal mycket rika nationer. Det var med insikt om dessa ändrade förutsättningar Sverige förra gången ansökte om att få anordna vinter-OS med en fyraortsmodell, där kostnaderna för spelen avsevärt kunde nedbringas genom utnyttjande av redan befintliga idrottsanläggningar, befintlig hotellkapacitet m.m. Den svenska tanken hade då många förespråkare — det vet vi — men föll i slutvarvet, enligt vad som uppgivits beroende på att avstånden mellan de fyra orterna Falun, Göteborg, Åre och Hammarstrand samt samordningen av spelen syntes orsaka stora problem. Den modell som Sverige denna gång går fram med präglas av fyra element, som av de i Sverige kritiska ofta alls inte berörs men som ändå är av stor betydelse för den allmänna diskussionen om OS. 1. Spelen delas mellan två orter för att man skall minska belastningen och undvika stora investeringar, bl.a. i logibyggnader. 2. Befintliga idrottsanläggningar utnyttjas maximalt, både i Falun och i Åre. Här har staten sedan många år redan satsat skattebetalarnas pengar i idrottsanläggningar. Investeringar i nya anläggningar begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att man skall kunna genomföra spelen. 3. I Sverige har vi — och särskilt i Falun — en lång erfarenhet av att med stort stöd från den frivilligt och ideellt arbetande idrottsrörelsen genomföra stora vintertävlingar. Denna erfarenhet och detta stöd är delvis internationellt unika och bidrar i avgörande grad till att hålla kostnaderna nere. Ytterst sällan görs en värdering — låt vara att det är svårt att göra en sådan i ekonomiska termer — av de effekter ur valuta-, turist-, exportoch näringslivssynpunkter som ett svenskt OS kan medföra. Jag skulle vilja föreslå dem som tycker att detta är diskutabla synpunkter att tala med representanter för de orter som har genomfört olympiska spel och höra vilka effekter spelen har fått under de följande åren ur turistsynpunkt osv. Icke desto mindre går det inte att genomföra ett OS i Falun/Åre utan vissa ytterligare investeringar. De utredningar som gjorts rörande de ekonomiska förutsättningarna för OS stämplas nu av vissa företrädare för kritikerna som partsinlagor. Man undviker ofta att nämna att kommittén för vinter-OS, som gjort de ekonomiska grundkalkylerna, i allt väsentligt bygger på den mycket omfattande och ingående utredning som gjordes i samband med ansökan om 1984 års olympiska vinterspel. På tre punkter har de ekonomiska förutsättningarna utsatts för kritik. För det första gäller det om satsningen på OS kommer att gå ut över det normala anslaget till idrotten. Jag skall inte orda så mycket om detta; det har redan debatterats. Jag vill bara säga att idrottsrörelsen själv klart har gett uttryck för sitt stöd till tanken på ett svenskt OS och att denna rörelses främsta representant, Karl Frithiofson, i ett inlägg i Svenska Dagbladet säger siginte hysa någon som helst oro för att ett OS skulle inkräkta på den normala idrottssatsningen. Till detta kan läggas det sakligt bärande argumentet att de satsningar som görs inför ett eventuellt OS dels till stora delar betalas av utifrån kommande intäkter, främst TV-inkomster, utfallande fr.o.m. 1984, dels självfallet också kommer Idrottssverige till godo. Georg Anderssons oro för idrottsanslaget innebär att han inte räknar med att socialdemokraterna kan påverka anslaget till idrotten under 1980-talet eller ens efter 1989/90, när vi vet hur OS-kalkylen slutligt har utfallit. Denna prognos för valen under 1980 och 1990-talen med borgerliga segrar tackar vi för. För det andra har det sagts att hotellkapaciteten i Falunområdet inte skulle klara ett vinter-OS utan en ny satsning på ett storhotell. Oavsett om ett nytt hotellbygge kommer till stånd i Falun eller inte — privata intressenter för ett sådant bygge finns — måste ändå konstateras att inom en timmes bilresa från tävlingsplatsen i Falun finns ca 20 000 bäddplatser. En timmes bilresa är i dessa sammanhang en mycket liten tidsutdräkt, särskilt om man ser på möjligheterna i Gävle, som nu med till största delen utomordentligt högklassig 110-kilometersväg kan nås från Falun inom ca 45 minuter. För det tredje har investeringen i en boboch rodelbana för 42 milj.kr. kritiserats, främst med utgångspunkt från att antalet utövare av dessa sporter i Sverige är så litet att det inte skulle kunna gå att få driftekonomi för banan efter spelen och att det därför skulle bli nödvändigt att riva den. Ett förnuftigt ekonomiskt sinne reagerar naturligtvis mot en sådan till synes meningslös investering. Här måste då sägas att eftersom dessa sportgrenar ingår i det olympiska programmet, måste sådana tävlingsarenor finnas om Sverige över huvud taget skall komma i fråga. Jag vill till detta foga ytterligare ett par synpunkter på just det problemet. När man kalkylerat på driftkostnaderna för denna boboch rodelbana har kostnaderna grovt satts till 100 000 kr. Detta är taget med mycket bred marginal. Den ursprungliga kalkylen, som gjordes av Svenska Boboch Rodelförbundet, visade på en driftkostnad av ca 25 000 kr. Det finns alltså en hel del pengar däremellan. Det har sedermera visat sig att det med ganska stor sannolikhet går att utnyttja den befintliga frysanläggningen på Lugnetanläggningen i Falun även för boboch rodelbana, vilket man tidigare inte trodde skulle gå. Detta drar ner driftkostnaderna markant. Boboch rodelsporten är därtill en sport i snabb och stark tillväxt. Sedan slutet av 1950-talet har antalet klubbar i landet tredubblats. Bara i Dalarna kommer vi under år 1981 att ha två boboch rodelklubbar. Antalet utövare av sporten i aktiv form ligger nu över 700, och antalet växer. Utrustningen för en normal boboch rodelåkare är ofta inte dyrare än en slalomutrustning. Man kan också säga att av de banor som byggts för OS sedan 1948 är samtliga utom den som byggdes i Oslo 1952 kvar och i drift. Självfallet hänger fortlevnaden av en eventuell boboch rodelbana i Falun efter ett OS på om den svenska och nordiska boboch rodelsporten kan utvecklas i samma positiva riktning som hittills. Mycket talar för att så blir fallet. Min uppfattning är därför att den bana som eventuellt byggs i Falun med all sannolikhet kommer att bli kvar och att investeringen blir ett värdefullt inslag för den idrotten också i framtiden. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till kulturutskottets hemställan.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
I små idrottsföreningar som får små anslag vet man att det vid tidigare satsningar i Falun och uppbyggande av idrottsanläggningar har uppstått stora ekonomiska svårigheter och förekommit njugghet mot uppbyggnaden av deras idrottsverksamhet, så där finns det motstånd i stor omfattning. När det sedan gäller de olympiska spelens syfte, som Björn Körlof tog upp, kommer vi till nästa punkt: Spelen måste genomföras på ett sådant sätt att flera nationer än nu i framtiden kan genomföra olympiska spel. Den fyraortsmodell som framfördes 1977 var ett första försök. Men frågan är inte bara var spelen skall förläggas. Åtminstone vi från vpk hävdar att det vid ett internationellt idrottsutbyte också gäller för världens ungdom att kunna mötas kulturellt och socialt och att de kommersiella intressena bör hållas borta från elitidrotten i största möjliga utsträckning eller trängas undan. Men detta blir inte fallet vid planerandet av de olympiska spelens förläggande till Falun och Åre 1988, utan det är tvärtom dessa intressen som ligger bakom det förslaget. Jag skulle vilja fråga Björn Körlof, om han är medveten om att den persongemenskap och det intresse som Stora Kopparbergs Bergslag har visat för olympiska spel i Falun 1988 sammanfaller med firandet av dagen för bolagets 700-åriga existens.
Herr talman! Jag konstaterar bara när det gäller motståndet mot OS i Falun att den demonstration som det propagerades för lång tid i förväg, och som påhejades hårt av Dala-Demokraten, en vacker och solig försommardag i Falun samlade endast 300 personer. Jag tycker detta var svagt. Det vittnar alltså inte om att motståndet är så starkt som Lars-Ove Hagberg säger att det är.

Herr talman! Björn Körlof har nu erkänt att Stora Kopparbergs Bergslags AB är den största utomparlamentariska kraften vad det gäller olympiska spelen 1988. Det är just för sina intressen som man driver detta. Jag har inte förvägrat bolaget att göra det. Jag vill bara framhålla att olympiska spel skall vara till för idrottsrörelsen och för idrottsungdomen. Det är det som är syftet. Men den som drivit fram detta är just Stora Kopparberg, som legat bakom med sina enorma resurser och med sin persongemenskap mellan kommun och bolag. Det är bra att vi är överens om den saken. Sedan var Sverige ett föregångsland när det gäller vinterolympiadens utformning. Vi stöder från vpk:s sida den inriktningen. Vi vill att vi skall gå vidare på den vägen. Vi hart.o.m. ett yrkande i dagens ärende som innebär att om vi skall söka olympiska spel eller andra internationella tävlingar i framtiden, så skall de utgå från den grundprincipen. Men jag tycker inte att OS i Falun och Åre 1988 bygger på denna princip. Titta bara på hotellkapaciteten och på rodelbanan. Nu är Björn Körlof den första som vill ha denna kvar. Han tror på denna rodelbana; det har ingen tidigare gjort lika starkt som han. Han kanske skall ägna sig åt rodelsport i fortsättningen — jag vet inte. Vi kan vidare titta på vilka vägkostnaderna blir i och med denna koncentration, som vi sluppit om vi tagit 1977 års modell med fyra orter.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg kommer med påståendet att jag har erkänt att Stora Kopparberg är den stora utomparlamentariska kraften i det här sammanhanget. Något sådant erkännande har aldrig gjorts från min sida. Jag konstaterar bara att ett företag som verkar i en bygd, där man eventuellt skall genomföra olympiska spel, självfallet är intresserat av att på olika sätt stödja och medverka i arrangemangen. Det är naturligt för ett företag att göra det, och det gäller många hundra företag i Dalarna och i regionen över huvud taget och inte enbart Stora Kopparberg. Slutligen: Jag har fått det erkännandet av Lars-Ove Hagberg att den satsning vi nu gör med en tvåortsmodell, när det visade sig inte gå med en fyraortsmodell, är ett steg i rätt riktning. Jag konstaterar att Lars-Ove Hagberg gjort det erkännandet, och det är bra. Vi skall försöka arbeta vidare med detta. Jag är intresserad av boboch rodelsport liksom jag är intresserad av många andra sporter och idrotter. Jag konstaterar bara att just diskussionen om den här boboch rodelbanan sticker i ögonen på väldigt många människor och även på mig, när jag ser att man skall göra en investering på 40 milj.kr. och att anläggningen sedan skall rivas. För ett förnuftigt sinnelag ter det sig ganska märkligt. Det är därför jag fört denna argumentering om boboch rodelsportens utveckling och talat något om de driftkostnader som ett bevarande av banan skulle medföra. Jag vill alltså, utan att säga att det går att ha kvar banan med de driftanslag som utgår, ändå påpeka att det är en positiv utveckling för sporten. Om frysanläggningen på Lugnetområdet kan användas för fortsatt drift av boboch rodelbanan, blir driftkostnaden en helt annan. Jag tycker att det är viktigt att det framkommer i debatten.

Herr talman! Som vi har hört här i går natt och i dag är frågan om ett eventuellt vinter-OS i Falun en politisk stridsfråga. Det är ganska naturligt att så är fallet. Vårt land befinner sig trots allt i en ekonomisk kris. Vi kommer under 1980-talet att tvingas pröva många utgifter. Vi kommer även att tvingas slakta åskilliga heliga kor. Då är det också oundvikligt att satsningar i storleksordningen 500 milj.kr. — som ett OS skulle innebära — ifrågasätts. Det är naturligt att frågan om ett eventuellt OS i Falun ivrigt har diskuterats på det lokala planet. Som medlem av Falu arbetarekommun har jag också haft anledning att följa frågan på nära håll. Bland de aktiva socialdemokraterna i Falun finns ett kompakt motstånd mot att ett OS arrangeras där. Ju mer jag har försökt att sätta mig in i frågan, desto starkare har jag funnit skälen vara mot ett svenskt OS. Så ett par ord om kostnaderna och den socialdemokratiska riksdagsgruppens ställningstagande. Vår inställning har varit enkel och rakt på sak. Vi menar att riksdagen inte kan skriva ut en check in blanko, som innebär att staten skall stå som garant för ett underskott som beräknas till 70 milj.kr., men som kan bli mycket större. Det är klart att det här kommer att innebära risker för de framtida anslagen till idrotten. Jag tycker att Rolf Rämgårds inlägg i dagens debatt var en aning märkligt. Han tycks litet flott klockan fem i tolv muntligen ställa försäkringar om att inga förluster — hur stora de än blir —skall drabba framtida idrottsanslag. Men om det nu verkligen skulle vara så, att regeringen står bakom den inställningen, varför har ni då inte skrivit det i propositionen? Jag tror att sanningen är enkel: Ni varken kan eller vågar ställa ut sådana garantier och försäkringar. F. ö. är det inte bara till idrottsfolket som ni behöver ställa garantier. Ni behöver också ställa ut garantier till Sten Sture Paterson om att förlusterna inte blir större än 70 milj.kr. Men naturligt nog kan ni inte göra det heller. Ni måste även ställa ut garantier till Bonnie Bernström om att förlusterna inte kommer att gå ut över barnomsorgen. Och ni behöver ställa ut garantier till en mängd olika grupper — pensionärer och andra — om att förlusterna inte skall gå ut över äldreomsorgen etc. Ingen, allra minst herr Rämgård, kan trolla med knäna och ställa ut sådana garantier. Det finns ingen möjlighet att göra det. Blir det stora underskott i samband med ett eventuellt svenskt OS, kommer de att få bäras av några. Märkvärdigare än så är det inte. Det är möjligt att borgarna räknade med efter oss syndafloden — att man skall fara runt och låna pengar för att täcka förlusterna för ett eventuellt OS. Men jag tycker inte att det är en särskilt respektabel inställning. terspel i Sverige år 1988 terspel i Sverige år 1988 Sedan säger man också att socialdemokraterna har varit inkonsekventa så till vida att en majoritet ställde sig bakom en OS-ansökan 1977/78. Men vi får inte glömma bort att det rör sig om två helt olika modeller. Då gällde det fyra orter, nu gäller det två. Då behövde man inte bygga den famösa rodelbanan, för det finns redan en sådan i Hammarstrand. Då behövde man inte bygga om sporthallen i Falun, som dessutom skulle bli sådan att man från läktaren inte skulle kunna se mer än en del av planen. Då behövde man inte bekymra sig om någon hotellkapacitet, för vid det tillfället hade man storstaden Göteborg med dess möjligheter att tillgripa. Det är fullständigt fundamentala skillnader i förutsättningar. Det kan man som sagt aldrig komma ifrån. Låt mig så gå över till att göra några kommentarer beträffande kostnadsoch intäktsanalyser för ett OS. Det ligger i sakens natur att de är mycket osäkra. Jag har påpekat att alla kostnader har beräknats i 1980 års penningvärde. Men när investeringarna väl görs vet vi att kostnaderna kommer att ligga långt högre i löpande priser. Ingen som har någon grad av verklighetssinne kvar kan förneka en sådan sak. Intäkterna faller däremot ut först 1988. Någon försäkran om att de skulle stiga finns inte. Fromma förhoppningar kan många ha, men några sådana försäkringar finns inte alls. Därför föreligger det en diskrepans, en asymmetri, mellan intäktsoch kostnadssidan. Enbart detta faktum pekar mot att underskotten kan uppgå till väsentligt mer än de 70 miljoner som anges i propositionen. Vi kan ju också se på historiska erfarenheter. Hur har det varit tidigare? Jo, underskotten i samband med den senaste olympiaden i Lake Placid uppgick till 538 milj.kr. Underskotten i Grenoble — den mest storslagna av alla satsningar — uppgick till I 200 miljoner redan i 1968 års penningvärde. Japanerna lade ut 800 milj.kr. i stöd till olympiaden i Sapporo. Jag tror att tecknen tämligen entydigt pekar på att detta inte är någonting som man kan leka med hur som helst. Sannolikheten för att kostnaderna blir mycket stora är avsevärd. Jag vill också ta upp de regionala aspekterna, eftersom de är oerhört betydelsefulla i sammanhanget. Man kan ju fråga sig: Skulle inte OS i alla fall kunna ge en kraftig ekonomisk injektion åt de två kommuner som främst berörs? Det är möjligt att man kan besvara den frågan jakande när det gäller Åre. Åre är helt beroende av turism. Samtidigt vet vi att det är en region som är mycket fattig på sysselsättningsmöjligheter. Byggde man en störtloppsbana där, skulle det väl åtminstone tillfälligt ge ett visst antal jobb. Men inte heller här kan det undgås att ett visst tvivel inställer sig. Är det verkligen en störtloppsbana med dess extrema betoning av elitidrott som Åre i första hand behöver? Den fundamentala invändningen är dock en annan: Är det rimligt att lägga ut 500 milj.kr. för att kanske få en störtloppsbana, som kostar 30 milj.kr., så att säga på köpet? Det är, om jag får använda en ekonomisk term, en oerhört dyrbar väg av omvägsproduktion. Åres problem, som är stora, borde man kunna lösa med mycket mer direkta metoder än genom att ge sig in på det ekonomiska vågspel som ett OS innebär. Vad Falun anbelangar är de negativa konsekvenserna kraftigt övervägande. Björn Körlof tycks vara en av de stora entusiasterna för OS, och folk som är entusiaster rycks ju lätt med av sina egna känslor. Men det är litet tunt med sakargumenten hos Björn Körlof. Det är klart att påfrestningarna för en medelstor kommun som Falun blir mycket stora. Falun kan aldrig bli en vintersportort i ordets egentliga mening. Ett OS skulle lägga stora bördor på kommunen. Kommunal planering för andra verksamheter skulle lamslås. Vi vet att Falun redan har satsat alldeles för mycket på idrott i förhållande till andra ting. Det räcker att påpeka att Falu kommun har den sämsta barnomsorgen i Kopparbergs län. Det är klart att en mängd energi skulle få inriktas på att försöka lösa problemen runt OS. Direkta kostnader såsom kostnader för parkering, renhållning, lokal marknadsföring och representation faller på kommunen — det är klart angett. De direkta — och kanske framför allt de indirekta — kostnaderna kommer med sannolikhet att bli mycket stora. Det kommer att bli oerhörda anpassningsproblem. Man får naturligtvis en inflatering i service, affärsverksamhet och annat under den korta lyckliga tiden — de båda veckorna och kanske en liten tid före — men sedan kommer trots allt den dag då slutfanfarerna klingat ut och det gäller att krympa för att passa vardagskostymen igen. Då uppstår de verkliga anpassningsproblemen. Det finns gott om internationella erfarenheter som tyder på att anpassningsåtgärderna är både kostbara och smärtsamma. Det är ingalunda så att det är någon form av hysteri eller vulgärpropaganda eller att Dala-Demokraten har varit den ledande drivkraften, utan man har från socialdemokratins sida i Falun mycket noga analyserat igenom frågan. Hittills har ingen enligt min mening kunnat tillbakavisa våra argument. Vi har i dag över tusen arbetslösa byggnadsarbetare i Dalarna. Våra småhusfabriker och snickerier går på knä till följd av den borgerliga ekonomiska politiken. Det är klart att det kan tyckas lockande för en och annan att då bygga och riva sådana här rodelbanor, för alltid får ju några människor tillfälliga jobb. Men Faluns och Dalarnas problem löser vi inte genom ett OS. De kan bara lösas genom en förnuftig ekonomisk politik, där bl.a. stimulanser till bostadsbyggandet utgör en integrerad del. Vi kommer i framtiden att få lära oss att hantera och hushålla med våra resurser ännu noggrannare än hittills, och då gäller det att behålla förnuftet. Då kan man inte ägna sig åt miljonrullning i samband med anordnande av olympiska spel. Jag tycker vidare att Rolf Rämgård talar med dubbel tunga i denna debatt. Han sade nämligen enligt en intervju i Dagens Nyheter den 4 juni: ”Tåget har gått för Sveriges del. Vi får inte OS 1988.” Jag tycker att det bästa som vi kan göra här i dag är att verkligen hjälpa Rolf Rämgård på traven och se till att vi får en majoritet som röstar för den socialdemokratiska reservationen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna.
Herr talman! Ingen har någonsin påstått, Bo Södersten, att vi löser Dalarnas näringslivsoch arbetsmarknadsproblem genom att ett OS kommer till stånd där. Den bärande tanken är i stället att vi, om Sverige skall ha ett OS, skall försöka att på ett vettigt sätt utnyttja befintliga svenska idrottsanläggningar, där staten redan har satsat mycket pengar. Jag vill dessutom kritisera Bo Södersten på en punkt, nämligen för hans yttrande att jag drivs av min entusiasm men saknar sakargument. När han nämnde de underskottssiffror för OS-spelen i Sapporo, Lake Placid och Grenoble visat upp underlät han att tala om för kammarens ledamöter att det därvid gällde nybyggnation av hela vintersportanläggningar — till skillnad från den satsning vi gör nu, där vi minimerar nysatsningarna till enbart de anläggningar som vi inte har. Det är bara de satsningarna som skall komma till stånd. Det är en helt annan uppläggning, ett bantat och ett snålt OS, i överensstämmelse med de principer som jag hoppas att vi är ense om.
Herr talman! Bo Södersten åberopar en artikel i Dagens Nyheter. Mitt argument i den artikeln var att det är svårt för Sverige att få spelen, när den parlamentariska situationen är så jämn som den är och kommer att förbli samtidigt som också läget i värdkommunen, dvs. Falun, är mycket jämnt. Detta skall ställas emot uppslutningen bakom de ansökningar som kommit från andra länder. Men jag sade samtidigt att det är nödvändigt att Sverige fullföljer sin ansökan på grundval av den argumentering man har anfört för att Sverige skulle få olympiska spel 1988 och med tanke på den goodwill som tillskapats genom att man fört fram Sveriges kandidatur. Denna goodwill skulle allvarligt skadas, om man inte fullföljde ansökningen. Låt mig så säga någonting om intäktssiffrorna, som Bo Södersten här negligerar. Jag vill läsa upp ett telegram från det amerikanska TV-bolaget NBC den 8 juni till Bo Bengtson, som är en av ledamöterna i Sveriges olympiska kommitté. Det lyder i översättning: ”Jag är glad att kunna informera Dig att med anledning av vissa informationer här på NBC:s sportredaktion så synes det högst troligt att Sverige kommer att utnämnas på IOC:s kongress i Baden-Baden i höst. På grund av detta avser herr Geoff Mason, verkställande vicepresidenten på NBC:s sportredaktion och jag själv att resa till Sverige för att träffa Dig och Dina kollegor. Eftersom herr Masons europaresa emellertid kommer att bli mycket kort, skulle jag uppskatta mycket om Du kunde specificera, så fort som möjligt, vilka dagar under sista veckan av juli när ni kan träffa oss. Bo Södersten! Av detta telegram framgår visserligen inte vilka intäkter som OS-spelen kan ge, men det visar vilket enormt intresse som föreligger och vilken konkurrens som förekommer på TV-området. Redan nu, sju år före spelen, vill man försäkra sig om TV-rättigheter. Självfallet kommer också andra bolag att vilja konkurrera om dessa.
Herr talman! Björn Körlof säger att ett OS inte kommer att bidra till att lösa Dalarnas problem. Det är bra. Tidigare har vi ju hört andra tongångar. Entusiasterna har t.ex. sagt att finge vi ett OS skulle Sveriges exportmöjligheter plötsligt blomma upp. Var och en som vet någonting om ekonomisk analys förstår att vår export av papper och massa, vår export av stål och bilar, inte beror på den tillfälliga uppmärksamhet som vi kan få genom några TV-sändningar, utan den beror på helt andra faktorer. Jag tror som sagt att det är fullständigt omöjligt att förneka att det här är en risktagning av stora mått för Falu kommun, och den skulle med all säkerhet drabba kommunen mycket hårt. Den som verkligen vill slå vakt om invånarna i Falu kommun har all anledning att följa den socialdemokratiska linjen och säga nej till ett OS. Rolf Rämgård är tvetungad på alla avgörande punkter. Han läser upp telegram och annat för att invagga oss i föreställningen att det här kommer att gå ihop.

Om ni kan göra det, varför då inte skriva in det i propositionen? Jagtror att hela Idrottssverige skulle se fram emot att få klart svar på den frågan i stället för mummel och tvetydigheter.
Herr talman! Jag har tidigare sagt att idrottsanslagen inte kommer att påverkas negativt av OS-budgeten, om det skulle gå snett med den, oavsett hur stora underskotten blir. Det är andra bedömningar som ligger till grund för idrottsanslagen. Där görs en administrativ bedömning för den svenska idrottsrörelsen och dess specialförbund som har andra utgångspunkter — ett OS-engagemang är ett speciellt projekt. Idrottsanslagen bedöms i det gängse budgetarbetet. Idrottsanslagen har alltså ingenting att göra med OS budgetens negativa konsekvenser i framtiden.
Herr talman! Det där är ju inga besked! Sanningen är följande: För några veckor sedan drev den borgerliga regeringen igenom att idrotten i Sverige skulle få ett anslag på 151 miljoner. Det innebar en ökning med futtiga 3,4 70. Det innebär i realiteten att idrottsanslagen med säkerhet kommer att urholkas av inflationen. Vi socialdemokrater försökte slå vakt om dem. Vi sade: Ge åtminstone 5 miljoner till! Men Rolf Rämgård var emot det! Tvetungat tal och otydligt mummel betyder föga — det är händernas verk vi skall se till. Då vet vi vad resultatet blir. Kan någon, som vill göra en sansad bedömning av konsekvenserna av ett OS, tro på att underskott i hundramiljonersklassen kan undgå att få negativa verkningar för idrotten eller över huvud taget för svensk ekonomi? Det är för många garantier som Rolf Rämgård måste ställa ut. Det går inte att samtidigt tillfredsställa herr Paterson, Bonnie Bernström och idrottsfolket. Någonstans måste pengarna tas. Jag förstår att Rolf Rämgård inte vill tala om varifrån, men det är en föga förtroendeingivande attityd han intar.

Herr talman! Jag har i den förestående voteringen för avsikt att rösta för regeringens proposition. Trots det ekonomiska risktagande det innebär anser jag att goda skäl talar för att Sverige skall söka vinter-OS 1988. Med några ord skall jag närmare motivera mitt ställningstagande. I den svenska idrottsrörelsen med sina fyra miljoner medlemmar, av vilka drygt hälften är under 25 år, ser jag en av landets verkligt stora folkrörelser. Med tanke på den svenska idrottsrörelsens styrka och slagkraft tror jag att olympiska vinterspel i Sverige kommer att bli en organisatorisk framgång — och därtill en glad folkfest, ett stimulerande äventyr. När detta är sagt bör tilläggas att de som i det aktuella fallet gör en annan bedömning enligt min mening inte är mindre idrottsvänner än vi, som röstar för att den erforderliga garantin skall lämnas. Deras motiv är omsorgen om och ansvaret för idrottsrörelsen. De menar nämligen, som framgått av debatten, att riskpengarna till ett svenskt OS 1988 i ett kärvt ekonomiskt läge kan äventyra samhällets årliga anslag till den stora, verkligt betydelsefulla idrottsverksamheten inom våra 40 000 föreningar.

När denna viktiga anslagsfråga avgjordes här i riksdagen var det, såvitt jag vet, inte en enda borgerlig riksdagsman som vågade eller ville avvika från den gentemot idrotten negativa regeringslinjen. Vårt ekonomiska läge är förvisso djupt allvarligt! Men på litet sikt — fram emot slutet av 1980-talet — vågar jag trots allt vara något mera optimistisk. Jag hyser nämligen den förhoppningen att Sverige inom kort skall få en socialdemokratisk regering. Därför vågar jag tro att vi fram till 1988 skall kunna förbättra vår ekonomi så mycket att en eventuell utbetalning av den garantisumma vi nu diskuterar inte skall innebära någon allvarligare påfrestning på samhällsekonomin. Herr talman! Med denna röstförklaring och med denna motivering kommer jag alltså med min enda röst att ge mitt stöd åt propositionen, dvs. jag säger ja till vinter-OS 1988.

Herr talman! I denna fråga kommer vi socialdemokrater från Jämtland att rösta annorlunda än den övriga partigruppen. Vi beklagar att den situationen har uppstått. Vi vill deklarera, att det till övervägande del är regionalpolitiska skäl som avgjort vårt ställningstagande, och jag skall i korthet redogöra för dessa. Jämtlands län har sedan 1950-talet haft en mycket ogynnsam befolkningsutveckling. Vi har i olika sammanhang siffermässigt belyst situationen här i riksdagen, varför jag inte skall upprepa dessa redogörelser. Vi hade några år i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, då en aktiv lokaliseringspolitik skapade en positiv utveckling för länet. Sedan 1970-talets mitt har utvecklingen åter vänt nedåt. Man måste då i sammanhanget konstatera, att den positiva utveckling som ett tag rådde i stort sett endast gällde Östersundsregionen. För länets övriga delar har utvecklingen varit bestående negativ. Den befolkningsutveckling som skett i länet har inte gett anledning till dramatiska rubriker. Länets näringsliv har haft den karaktären att sysselsättningen har minskat sakta men säkert. Vi har inte haft stora företag som lagts ned med braskande rubriker som följd. Det har gjort att den ”tvinsot” som länet lider av föga uppmärksammats. I sin tur har detta lett till att de regionalpolitiska insatserna för länet också blivit blygsamma i förhållande till andra krisområden. Av den stora statliga utlokaliseringen föll en mycket liten del över Jämtland. Av alla regionaloch lokaliseringspolitiska medel som använts under åren har en mycket liten del av den totala summan tillfallit länet. Vi har inte uppfattat det som någon avoghet mot oss utan som en direkt följd av länets näringslivsoch ortsstruktur. Vi godtar i och för sig inte detta som någon ursäkt för uteblivna insatser. Men vi är medvetna om att det är mycket lättare att skapa opinion för stora dramatiska skeenden än för en utveckling som sker mer stilla och som inte blir föremål för massmedial uppmärksamhet, även om slutresultatet kan bli minst lika dramatiskt. Det är lättare att skapa opinion om 200 människor friställs på en gång vid en företagsnedläggning än om ett lika stort antal blir arbetslösa av andra skäl. De får inte samma uppmärksamhet. De blir inte föremål för samma insatser från samhällets sida. Men för dem som friställs är problemen desamma, när flyttbussen är deras enda alternativ. För samhället blir konsekvenserna desamma. Under senare år har vi funnit att turistnäringen är den enda näringsgren, terspel i Sverige år 1988 utöver den offentliga sektorn, som haft en positiv utveckling. Vi gladdes åt den socialdemokratiska regeringens initiativ till utvecklingen av Åreprojektet. Men säg den glädje som varar beständigt. Vi fick uppleva hur den borgerliga regeringen och den borgerliga majoriteten i riksdagen lade locket på för dess fortsatta utveckling med statligt stöd. Vi har ändå funnit att Åreprojektet inneburit en mycket positiv utveckling för sysselsättningen i området och för turistnäringen i hela länet. I allt arbete som förekommer för att skapa sysselsättning inom länet ser vi i turismen de bästa möjligheterna. Detta gör sig särskilt gällande i den krissituation som landet nu befinner sig i med vikande sysselsättning och investeringsovilja inom industrin. Vi är medvetna om att det kan dröja länge innan samma industrilokaliseringspolitiska möjligheter som under 1960-talet och under 1970-talets första hälft uppstår igen. Vi ser därför en olympiad som en injektion för turismen i länet. Vi ser det som en möjlighet att skapa arbetstillfällen. Och sådana måste skapas inom länet om det inte skall dö sotdöden. Vi är medvetna om att en statlig garanti för ett olympiskt arrangemang kan innebära kostnader som kan vara bekymmersamma i rådande ekonomiska läge. Men vi är samtidigt bestämda i vår mening, att arbetstillfällen måste tillskapas i Jämtlands län. Och den räkningen, ärade kammarledamöter, kommer alldeles säkert inte att bli billigare om vi väljer andra alternativ, ifall de över huvud taget finns. Vi ser också vinter-OS som en möjlighet att fullfölja Åreprojektet och som en injektion för turistnäringen i länet. Visst kan vi ha förståelse för dem som av kostnadsskäl vill avvisa olympiska spel. Men vi kan samtidigt finna argument för sådana spel. Det måste ligga ett stort värde i att med så stort utländskt kapital under uppbyggnadsskedet skapa sysselsättning för ett stort antal människor. Det kommer också att öka skattekraften inom t.ex. Åre kommun. Det kan finnas många andra skäl att framföra både för och emot arrangerandet av olympiska spel. Vi har respekt för de ställningstaganden som andra har gjort, då de vill avslå propositionen. För vår del har de regionalpolitiska skälen vägt tyngst i vågskålen när pendeln har slagit över till ett bifall för propositionen.

Herr talman! Jag måste erkänna att det är med förvåning jag tagit del av socialdemokraternas reservation och de inlägg från socialdemokratiskt håll som gjorts i den offentliga debatten om Sveriges ansökan om att få anordna de olympiska vinterspelen 1988. Jag har själv varit återhållsam med mitt deltagande i debatten om idrottsfrågor. Det beror inte på brist på intresse utan på att jag velat undvika en politisering av dessa frågor. Då vi arbetat med propositionen om vinter-OS har vi också varit mycket angelägna att hålla oppositionen informerad om våra åtgärder och bedömningar, allt i syfte att föra undan frågan från det politiska stridsfältet. Jag har uppfattat de uttalanden som gjorts från idrottsrörelsens sida — däribland också av framträdande socialdemokratiska idrottsledare — som en stark önskan att Sverige skall stå som värdland för vinter-OS 1988 och att den svenska staten skall ställa upp med de garantier som Internationella olympiska kommittén kräver av arrangörerna. Jag skall inte upprepa de argument som anförts för att riksdag och regering skall möjliggöra anordnandet av OS i Falun och Åre 1988. Låt mig emellertid göra några kommentarer till argumenten mot ett sådant beslut. Allra först vill jag konstatera att det motstånd som rests i riksdagen givetvis försämrar våra möjligheter att få spelen — även om en majoritet skulle ställa sig bakom propositionen. Farhågor har uttryckts för att ett OS-arrangemang negativt skulle påverka kommande års idrottsanslag. Låt mig säga att under de förberedande diskussionerna har det aldrig fallit mig in att koppla samman det årliga idrottsanslaget med den statsgaranti vi nu diskuterar. Att detta inte står i propositionen är ett förbiseende, det måste jag medge. Den korta tid på vilken propositionen skrevs gjorde att propositionen på denna och ytterligare någon punkt som utskottet påpekar blev något oklar. Jag vill deklarera att idrotten alltså inte skall drabbas av en eventuell förlust av de olympiska spelen. För detta finns det flera skäl. För det första bedömer jag det inte som sannolikt att statsgarantin över huvud taget kommer att behöva tas i anspråk. De kalkyler som presenterats är mycket försiktigt beräknade. Det kan t.o.m. bli så att spelen går ihop — även utan beaktande av de positiva effekter som uppstår indirekt. Om ett överskott skulle uppkomma — vilket inte är osannolikt om t.ex. det svenska näringslivet engagerar sig i spelen — bör detta överskott gå till idrotten. För det andra har dessa vinterspel, vid sidan av den idrottsliga betydelsen, en viktig roll i våra strävanden att skapa goodwill för Sverige som turistland och industriland. Om Falun och Åre skulle få anordna 1988 års olympiska vinterspel uppstår också en betydande sysselsättningseffekt, samtidigt som vi får valutainkomster. Den kostnad för staten som en statsgaranti i ogynnsamma fall kan komma att innebära kan mot denna bakgrund naturligtvis inte få belasta idrottsanslaget. Min förhoppning har varit att en enig riksdag skulle ställa sig bakom regeringens förslag om den statsgaranti som krävs för att de olympiska vinterspelen skall kunna anordnas i vårt land 1988. Så blev nu inte fallet. Men Essen Lindahls och Sven Lindbergs inlägg vittnar om att många socialdemokrater är positivt inställda och inser värdet av den stimulans som vinter-OS skulle utgöra. Jag vågar tro att motståndet mot propositionen är mindre än vad reservationen ger uttryck för. Jag vidhåller fortfarande att det inte finns några skäl för att röstningen i kammaren om en stund skall ske ifrån strikt partipolitiska linjer. Idrotten bör, som jag redan framhållit, nu och framgent vara fri ifrån politiska bindningar. En uppslutning kring propositionen markerar riksdagens uppskattning av de insatser som idrottsrörelsen terspel i Sverige år 1988 terspel i Sverige år 1988 gör, och utgör en stimulans för både aktiva idrottsutövare och ledare, samtidigt som det skulle leda till en rad andra positiva effekter.

Herr talman! Jordbruksministern säger nu att det aldrig fallit honom in att idrottsrörelsen inte skulle få sådana garantier som jag efterlyst här. Men varför står det inte i propositionen? Är det ett förbiseende? Det är i så fall märkligt. Det stod nämligen i den förebild man hade från 1978, och det stod sedan uttryckligen i utskottets betänkande den gången det refererades i propositionen. Men denna gång står det icke i propositionen om detta ställningstagande. Frågan var föremål för diskussion i kulturutskottet. Den borgerliga majoriteten sade nej till att skriva in sådana utfästelser. Man sade uttryckligen, att det går inte. Anders Dahlgrens partivänner och företrädare för majoriteten i kulturutskottet sade här i går kväll att sådana utfästelser icke kan lämnas. Man frågar sig då vad Anders Dahlgrens inhopp i sista minuten i denna fråga är värt. Den 13 maj voterade vi om idrottens anslag. Då visade den borgerliga riksdagsmajoriteten i handling vad man menar med att utveckla idrottsanslaget. Bonnie Bernström har motionerat att hela kostnaden för vinter-OS skall läggas på idrotten, och hon sade i går att hon yrkade bifall till sin motion, som innebär att idrottsorganisationerna får ta ansvaret för kapitalanskaffningen till vinterolympiaden 1988. Detta är en opinionsyttring från de partier som står bakom propositionen. Så säger Anders Dahlgren att han hoppas att voteringen inte skall ske efter partilinjer. Jag vill säga: Hoppas inte för mycket. Jag vet många representanter för regeringspartierna som i själva verket tycker att det är att ge sig ut på ett för vådligt äventyr att satsa idrottspengar på detta arrangemang. Det är mycket troligt att en sådan fri omröstning skulle gå regeringen emot.

Det är detta utskottsbetänkande som vi om några minuter skall rösta om.

Herr talman! Jag reagerade främst mot jordbruksministerns sätt att försöka få bort denna fråga från det politiska stridsfältet. Var det att ta bort frågan från det politiska stridsfältet att ena dagen säga att idrottsrörelsen inte ens får kompensation för inflationen och andra dagen utlova garantier för ett olympiskt spel för elitidrotten samtidigt som kulturutskottet säger att vi — utan några höjda anslag — skall satsa på breddidrott? Jordbruksministern bedömer nu att statsgarantin inte behöver utnyttjas. Det kan man naturligtvis lova, om man framför sig ser att man inte behöver sitta i regeringsställning. Det kanske mest anmärkningsvärda är dock bristen på idrottsfilosofi. Har inte regeringen någon idrottsfilosofi eller idrottsideologi? För att statsgarantin inte skall behöva tas i anspråk hade jordbruksministern den förhoppningen att näringslivet skall engagera sig. Där ser man! Här kom näringslivet in, som har varit den huvudintressent som har tryckt på för att få till stånd detta olympiska spel. Det går inte att föra bort denna fråga från det politiska stridsfältet i dessa tider med ekonomisk åtstramning. De ungdomar och övriga människor som i det dagliga livet lever under dåliga villkor och som inte ens får ett stöd från regeringen i form av idrottsanslag till idrottande och motionerande, känner nog att denna fråga inte kan hållas utanför den politiska regionen. OS-frågan är en politisk fråga, och jordbruksministern har genom det sätt på vilket han handlagt frågan verkligen gjort den till politisk fråga.
Herr talman! Får jag bara till Georg Andersson säga att jag har medgivit att det var ett förbiseende att det i propositionen inte kom in att ett eventuellt OS-underskott inte skall drabba idrottsanslaget. Det brukar som regel uppskattas, om man gör ett sådant medgivande. Jag kan i detta läge bara säga att Georg Andersson får tro mig på mitt ord.
Herr talman! Här har nu uppstått en intressant fråga om vems ord som väger tyngst. Är det utskottsmajoritetens, dvs. det som sägs av dem som företräder de tre borgerliga tidigare regeringspartierna? De hävdar ju att man inte kan lämna sådana garantier som jordbruksministern här utlovar. Eller är det orden från den tillfällige jordbruksministern, som företräder den mindre delen av den tidigare borgerliga trepartiregeringen, som väger tyngst? Vad vi nu skall votera om är dock förslaget i det betänkande som ligger på riksdagens bord och de skrivningar som där finns. Där har utskottsmajoriteten medvetet avstått från att skriva in några garantier till riksidrottsrörelsen. Och företrädare för utskottsmajoriteten har inför kammaren klart deklarerat att några sådana garantier inte kan lämnas. Det är, som jag tolkar det, ett uttryck för uppfattningen hos den samlade borgerligheten i kammaren.

Herr talman! Mitt anförande är det sista anmälda i denna debatt, och det är också ett av de sista under detta riksmöte. Med tanke på ämnet och med en måttlig distans till detta skulle det här vara den olympiska finalen — i denna kammare. Debatten har varit delad i två hälfter, dels den i går kväll, dels dagens debatt. Och det kan vara svårt att hålla de viktigaste argumenten levande hela tiden. Beträffande det ekonomiska åtagande som riksdagen ställs inför och granskningen av kalkylerna i utredningen tycker jag att argumenten för och emot är så genomvädrade att det inte finns anledning för mig att göra om proceduren. Jag vill bara konstatera att det med hänsyn till tidsavståndet — det gäller år 1988 — och det osäkerhetsmoment som därigenom naturligt finns inbyggt inte går att hundraprocentigt garantera att alla siffror håller. Det kan bli justeringar både i negativ och i positiv riktning. Detta osäkerhetsmoment, som finns och alltid kommer att finnas då det gäller olympiader eftersom framförhållningen är 6-8 år, har motståndarna till olympiska vinterspel i Sverige skickligt utnyttjat. De sätter i tvivelsmål olika siffror, de granskar detaljer som är diskutabla — t.ex. arrangemanget med bobsleighbanan. Kort sagt: man utnyttjar de blottor som finns, i en argumentation som är den obotfärdiges förhinder. Jag ger detta omdöme när man konsekvent utelämnar allt positivt: att Falun och Åre kommuner skulle få skatteinkomster, att orterna för överskådlig tid skulle placeras på den internationella turistkartan och att arrangemanget skulle ingjuta en offensiv och positiv anda i områdena. Det är också av den anledningen som näringslivet i regionerna backar upp arrangemanget — det hjälper marknadsföringen av AB Sverige och dess produkter. Det är alltså ingen mystiskt kommersiell bindning mellan idrotten och storfinansen. Men det finns några bärande skäl för att Sverige skall ta ett idrottsligt ansvar och bjuda till olympiska vinterspel som jag tycker inte har fått det rättvisa utrymmet i debatten. Dessa skäl är bl.a.: 1. För fred och samförstånd är det viktigt att unga människor når kontakt med varandra över nationsgränser och andra barriärer, t.ex. politiska. Idrotten har en viktig roll, och olympiaderna är den stora samlingen i detta sammanhang. 2. Att ett litet neutralt land som Sverige står som arrangör motverkar tendensen att det fina i de olympiska spelen förfuskas, så att de blir propagandainstrument för politiska ideologier och en maktdemonstration. 3. Den svenska modellen med en uppdelning på flera orter vidgar kretsen av olympiska värdnationer också till mindre nationer. I nuvarande läge är det snart bara supermakterna som har resurser som räcker till. 4. För den svenska idrottsrörelsen skulle olympiska spel i Sverige vara en stark inspirationskälla. Den svenska idrottsrörelsen omfattar över 2 miljoner organiserade människor, över 200 000 har ledaroch funktionärsuppdrag, ideellt och oavlönat, och idrottens huvudorganisation har enigt ställt sig bakom beslutet att söka vinterspelen. I denna organisation, Riksidrottsförbundet, finns Korpen, Handikappidrottsförbundet, gymnastiken, representanter för breddidrotten, och ingen har gått emot den svenska ansökan. De vet att breddidrotten är den breda rekryteringsbasen för den idrottsliga toppen — och att toppen är en inspirationskälla för breddidrotten, att toppoch breddidrott är sammanvävda. För de idrottande flickorna och pojkarna i Sverige, främst inom vinteridrotten, är ett olympiskt vinterspel i Sverige en fest och glädje att se fram emot. Är vi inte skyldiga att ge den svenska idrotten den festen för vad den uträttar i samhällsarbetet, i friskvården, för rekreationen, i kampen mot droger? Svarar vi ja på den frågan kan vi också i framtiden ställa krav på idrottens lojala medverkan i samhällsarbetet. Herr talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets majoritets förslag.
Herr talman! Efter detta inlägg kan jag inte förstå varför Rune Ångström för tre veckor sedan röstade bort en rimlig höjning av idrottsanslaget. Kan Rune Ångström ge någon rimlig förklaring till detta?
Herr talman! Georg Andersson fortsätter envist att sammanblanda administrationsanslaget till idrotten och den garanti som vi skall ge till idrotten i Sverige då det gäller att arrangera de olympiska spelen 1988, alltså om sju år. Jag karakteriserade detta såsom den obotfärdiges förhinder, och jag understryker det ytterligare.
Herr talman! Vilket var Rune Ångströms förhinder den 13 maj för att anvisa 5 miljoner ytterligare till riksidrotten?
Herr talman! Jag har gjort en ekonomisk bedömning, som vi alla här i riksdagen har att göra. Jag vet att idrotten lika väl som övriga delar av samhällslivet måste vidkännas de påfrestningar som orsakas av det ekonomiska läget. Utifrån den utgångspunkten ställde jag mig bakom regeringens proposition då det gällde det administrativa anslaget till idrotten.

Herr talman! Kammarens ledamöter behöver inte vara så nervösa — det skall inte bli någon lång debatt vad mig anbelangar. Jag skall i några få ord försöka motivera vår motion, som vi har skrivit med anledning av den proposition som här behandlas. Inkassolagen föreslås nu bli utvidgad, så att lagen gäller all inkassoverksamhet, utom enskilda personers och dödsbons indrivning av egna och rent privata fordringar. Det tycker vi är bra, det är ett steg i rätt riktning. Men samtidigt föreslås att tillstånd inte — som nu är fallet — skall krävas för s.k. koncerninkasso. Och vad är då koncerninkasso? Det är när ett företag i stället för att lämna fordringarna vidare till ett inkassobolag, eller försöka driva in sina fordringar i eget namn, inom sin koncern skapar ett eget bolag som man använder för inkassoverksamhet. Vi från vänsterpartiet kommunisterna har litet svårt att förstå varför det inte skall vara tillstånd för sådan inkassoverksamhet på samma sätt som det krävs tillstånd i andra sammanhang. Jag skall inte läsa upp vår motion, men jag skall citera litet ur datainspektionens remissvar, som finns intaget i propositionen och där man som exempel nämner: ”En koncern vill inte själv skylta som indrivare av sina egna kundfordringar. För ändamålet organiseras i stället ett särskilt dotterbolag — stundom som kommissionärsbolag — med en från moderbolaget avvikande benämning, för inkassoverksamheten. På köpet får fordringsägaren då den psykiska betalningspressen på gäldenären att ärendet överlämnats till inkasso — eftersom gäldenären vanligtvis inte känner till ägareförhållandena hos inkassoföretaget.” Man tycker att skälen för att dra bort tillståndskravet för koncerninkasso är mycket svaga. På detta har vi byggt vår motion och krävt att inkassolagen skall ha det innehållet att det skall fordras tillstånd också för sådan inkassoverksamhet som finns inom koncernverksamheten. Med hänvisning till detta yrkar jag bifall till vår motion nr 43 till 1980/81 års riksdag.
Herr talman! Med hänsyn till att vi nu står inför kammarens avslutning skall jag endast hänvisa till vad vi har skrivit i näringsutskottets betänkande och yrka bifall till detsamma.
Herr talman! Vad som står i betänkandet är ju att utskottet inte finner det motiverat med ett sådant tillstånd för koncerninkasso. Det förstår vi, eftersom utskottsmajoriteten följer regeringens förslag. Men vi har tyckt att det är felaktigt att börja tunna ut så enkla regler — det rör sig ju inte om någon större mängd, utan bara om ett par hundra tillståndsfall i landet av sådan verksamhet. Att man tunnar ut regler som skulle kunna innebära ökad trygghet för konsumenten och konsumentens ställning i samhället är naturligtvis en borgerlig linje, men vi tycker det är felaktigt att fullfölja den i det här ärendet.

Ärade kammarledamöter!

Det som för en vecka sedan tedde sig som helt omöjligt har visat sig vara möjligt: Vi har kunnat slutföra vårt arbete inom den tid vi hade beslutat, utan att vi för den skull har gjort avkall på den grundlighet som präglar arbetet i riksdagen. 115 Innan jag klubbfäster avslutningen vill jag passa på att tacka er alla för det förtroende och den välvilja ni har visat oss i presidiet. Jag tackar mina kolleger i presidiet för gott samarbete och riksdagsdirektören för värdefull hjälp. Ett hjärtligt tack till all personal som arbetar för oss i detta hus. Jag uttalar till sist förhoppningen att ni alla skall få en härlig sommar, fylld av stimulerande aktivitet.

Herr talman! Det tillkommer mig att framföra kammarens tack till vår talman och uttala allas vår uppskattning för den oväld, det lugn och den effektivitet, varmed herr talmannen under det gångna arbetsåret lett kammarens arbete. Jag vill också rikta vårt tack till kammarens vice talmän, dess sekreterare och personal, som med kunnighet, gott omdöme och stort tålamod hjälpt oss till rätta i vårt dagliga arbete och därigenom fått riksdagen att fungera. I detta hus fattas de för land och folk viktiga besluten, beslut som blir avgörande för medborgarnas livsvillkor och tillvaro både i dag och i framtiden. Ni, herr talman, har att tillse att denna församling som valda ombud för Sveriges folk fullgör sin uppgift enligt lag och författning. Ni har, herr talman, med vaksamhet och omsorg fullgjort detta ert åliggande. Vi lämnar nu kammaren efter ett av intensivt arbete präglat riksmöte. Vi tackar för den vänliga hälsning talmannen gett oss som färdkost på vägen. Vi återgäldar den kollektivt med känsla och övertygelse. Kammarens ledamöter önskar sin talman en välförtjänt avkoppling efter ett arbetstyngt riksdagsår och uttalar förhoppningen om en lugn och vilsam sommar.
Jag tackar ålderspresidenten för dessa vänliga ord och förklarar 1980/81 års riksmöte avslutat.